Fru talman! Erik Ottoson har frågat mig om jag avser att ge Transportstyrelsen i uppdrag att se över och föreslå förbättringar av regelverket för trafik med lättare obemannade luftfartyg. Han har också frågat om jag avser att ge Transportstyrelsen i uppdrag att kommunicera de regelverk som gäller på ett tydligare sätt gentemot den som flyger drönare, och om jag avser att vidta några åtgärder för att skapa en säkrare tillvaro i luftrummet avseende de risker och möjligheter som drönare innebär under de kommande 2-3 åren utöver det som Easa så småningom kommer att föreslå. Sedan jag senast diskuterade dessa frågor med Erik Ottoson i november har EU-kommissionen den 7 december 2015 presenterat förslag till ny flygsäkerhetsförordning inom EU. I förordningsförslaget ingår ett ramverk för drönarreglering och mandat för EU-kommissionen att ta fram detaljerade regler genom delegerade akter. EU:s flygsäkerhetsbyrå Easa presenterade den 18 december ett tekniskt utlåtande om mer detaljerade regler. Just nu analyseras förslagen av Regeringskansliet och Transportstyrelsen. Som jag informerade Erik Ottoson om i november undersöker Transportstyrelsen också om förslagen föranleder några ändringar i de svenska föreskrifterna för obemannade luftfartyg. Samverkan och dialog med branschen och andra myndigheter om de utmaningar men också möjligheter drönare skapar och hur detta bäst hanteras är givetvis viktigt. Jag har tidigare informerat Erik Ottoson om den dialog som finns mellan Regeringskansliet och berörda myndigheter om drönarreglering. Ett ytterligare exempel är den workshop Transportstyrelsen anordnade den 20 januari 2016 om flygning med drönare i kontrollzoner, där de fyra certifierade leverantörerna av flygtrafiktjänst i Sverige, inklusive Luftfartsverket, deltog. Det är givetvis också viktigt att användare av drönare känner till de regelverk som finns. Transportstyrelsen sprider därför information exempelvis genom sin hemsida, kontakt med leksaksbutiker och flyern Flyg säkert med din drönare . Myndigheten för också en dialog med operatörsföreningen UAS Sweden om de händelser som skett och hur flygsäkerheten kan förbättras. Jag håller med Erik Ottoson om att detta är angelägna frågor men kan konstatera att ett mycket aktivt arbete redan sker inom ramen för Transportstyrelsens ordinarie verksamhet. Jag avser därför för närvarande inte att ta initiativ till något ytterligare uppdrag till myndigheten.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Det stämmer mycket riktigt att jag och statsrådet har diskuterat de här frågorna tidigare. De tål att diskuteras. Det finns väldigt många olika dimensioner i de problem som kan uppstå och i de möjligheter som kommer fram när drönare blir vanligare, billigare och enklare att tillgå. Vi måste såklart sätta värnandet av säkerheten i främsta rummet, samtidigt som vi måste lyckas ta vara på de möjligheter som drönarna skapar i form av bättre samhällsservice och kommersiella möjligheter. Jag hör vad statsrådet säger om den verksamhet som nu pågår i Regeringskansliet och på Transportstyrelsen. Det är mycket glädjande. Det som sker på EU-nivå tar inte på långa vägar hand om alla de aspekter som kommer att behöva beaktas när det gäller drönartrafiken. Man beaktar i huvudsak de frågor som rör det internationella förhållningssättet till drönare med gemensamma standarder, säkerhetssystem och annat som sker på internationell basis. Det kommer fortfarande att finnas mycket kvar för oss att ta hand om på nationell nivå när det internationella arbetet är klart. Jag har i en tidigare interpellationsdebatt - jag tror att det också var med statsrådet Anna Johansson - citerat min far, som när jag var liten brukade säga: Se dig omkring! Du lever på stenåldern. Om bara några år kommer man att se tillbaka och tycka att vi var hopplöst omoderna där vi befinner oss i dag. Samma sak gäller nog här. Vi befinner oss i startgroparna när det gäller drönarna. Om några år kommer vi att se tillbaka och undra varför vi inte var mer framsynta. Fru talman! De problem som uppstår blir också hämmande på utvecklingen av drönarverksamheten. Om säkerheten i luften inte kan garanteras blir det också hämmande för ryktet för den här formen av teknik och för de förutsättningar man får som aktör på marknaden. Man behöver långsiktigt tydliga regler. Det som nu kommer att regleras på EU-nivå är sådant som bedöms innefatta en större säkerhetsrisk. Man går ned från den tidigare definitionen, 150 kilo, och börjar nu i stället tala om saker som kan framföras med eller utan betydande risk. Men det som hamnar under den nivå som EU lägger sig på är tills vidare en nationell angelägenhet. Här finns stora möjligheter men också stora risker. Det är något som det är oerhört viktigt att förhålla sig till. Min fråga till statsrådet som uppföljning på detta blir: Är statsrådet nöjd med det regelverk och den säkerhetssituation vi har i dag? Kan hon med trygghet säga att hon med det regelverk vi har i dag inte ser framför sig att vi råkar ut för några obehagliga olyckor i framtiden?
Fru talman! Jag ska börja med att svara på frågorna. Det regelverk vi har i dag är inte tillräckligt, för precis som Erik Ottoson nämner går utvecklingen fort. Vi är fortfarande i ett tidigt skede av drönarutvecklingen. Självklart kommer denna verksamhet att behöva regleras mer eller annorlunda när vi ser vart utvecklingen går. Vi behöver ett regelverk som inte hämmar den tekniska utvecklingen men samtidigt garanterar säkerhet. Det gäller både integritetsfrågor, flygsäkerhetsfrågor och annat. Självklart behöver alla regelverk ständigt förbättras och utvecklas, i synnerhet på områden med en sådan stark och snabb teknisk utveckling. Även på områden där man har väldigt tydliga regelverk sker det tyvärr ibland olyckor. Att det finns ett regelverk är inte detsamma som att reglerna alltid följs. Transportstyrelsens arbete med att informera om de regler som finns och med att ge rekommendationer för hur man ska framföra drönare är väldigt viktigt. De flesta som kör med drönare vill naturligtvis inte att deras verksamhet ska utgöra en risk eller en fara. Hur fantastiskt regelverk vi än har på det här området är det inte någon garanti för att det inte inträffar olyckor eller överträdelser. Inte på något enda område kan vi garantera att inga olyckor sker, antingen det gäller våra vägar, i sjöfarten, i luftfarten eller med drönare. Det arbete som Transportstyrelsen gör, där man är aktiv på många olika nivåer och på många olika områden, är väldigt positivt. När jag går igenom de frågor som Erik Ottoson ställer i interpellationen och de frågor som har ställts tidigare ser jag att samtliga handlar om områden där det pågår ett aktivt arbete. Det som saknas är med andra ord inte politiska initiativ. Det behövs att myndigheten och berörda aktörer kommer vidare i det arbete som nu pågår med hög intensitet. Det är också viktigt att de regelverk vi tar fram är i samklang med regelverken i EU, inte minst för att tillgodose behovet av klara och tydliga regler, något som Erik Ottoson själv efterfrågar. Om vi skulle hamna i en situation där Sverige går före på ett antal områden och reglerar på ett väldigt tydligt sätt och det sedan visar sig att det strider mot EU:s regelverk skulle det innebära antingen att vi får göra om regelverket, med risk för att människor inte vet vad som gäller från den ena dagen till den andra, eller att vi står med ett regelverk där en sak gäller i ett land och en helt annan sak gäller i ett annat land, vilket naturligtvis skulle vara ett stort hinder när det gäller standardisering och så vidare. Sammantaget vill jag nog påstå att på samtliga de punkter där Erik Ottoson efterfrågar aktivitet och handling sker precis just det just nu. Det kan jag stå i talarstolen och vara helt trygg med.
Fru talman! Tack, statsrådet, för de utvecklade tankarna på området! Jag tror att statsrådet och jag har lite olika bild av hur frågan ska hanteras. Till dess att vi får de gemensamma europeiska reglerna dröjer det två och ett halvt till tre år. Så lång tid dröjer det innan man har kommit hela vägen fram. Det är värdefull tid som kan innebära både problem och riktigt stora problem om det vill sig illa. Det är bland annat mot den bakgrunden som interpellationen har kommit till. Vi behöver med största sannolikhet någon form av övergångslösning, någon form av interimsregler, som gör att vi på ett bättre sätt kan garantera säkerheten i luftrummet under den tidsperioden. Två och ett halvt till tre år är en väldigt lång period, framför allt vad det gäller teknikutveckling. Man hinner flyga mycket drönare på de två och ett halvt till tre åren. Sedan gäller det Transportstyrelsens informationsinsatser. Ja, strax före jul började de komma igång. Statsrådet beskriver dem som omfattande och bra. Jag skulle vilja säga: Äntligen har man vaknat. De är långt ifrån tillräckligt omfattande. Att ha dialog, som statsrådet beskriver, med försäljare och leksaksleverantörer i Sverige har säkert sin nytta. Det måste säkert också göras. Men det som krävs är en avsevärt bredare informationsspridning, även till dem som har köpt den via en utländsk hemsida och fått den levererad via posten. E-handel är knappast ett ovanligt fenomen när det gäller just den här formen av teknik och hur man tillgodogör sig den rent fysiskt. De informationsresurser som man riktar måste även träffa dem som får den här utan att köpa den i butik eller via en svensk hemsida. Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg det. När det gäller internationella regler och standardiseringar håller statsrådet och jag helt och hållet med varandra om att det är väldigt viktigt att ha de gemensamma regelverken. Men, som sagt, de kommer på plats om två och ett halvt till tre år. Och det finns saker som vi redan nu, utifrån det arbete som bedrivs inom ramen för Easa, ser kommer att vara oreglerade i den formen av regelverk. När vi ser det redan nu är det rimligt att vi tar tag i saken och ser till att vi inte kommer som trea eller fyra på bollen utan garderar oss för framtiden. Vi tar då vårt ansvar för flygsäkerheten även vad gäller de delar som sannolikt, eller bestämt, inte kommer att regleras på europeisk eller internationell nivå. Det här är någonting som vi måste angripa utifrån principen att vi värnar om flygsäkerheten, att den alltid kommer först. Men det handlar också om att det måste finnas bra möjligheter att genomföra det här på ett säkert sätt. Det finns en rad intressanta förslag som kommer från aktörer på området. Statsrådet har själv, utifrån min interpellation, nämnt UAS Sweden, som är branschorganisation på området och som har en rad idéer. Luftfartsverket har också en rad idéer om hur man skulle kunna lösa saker och ting. Och statsrådet Morgan Johansson, som var här i kammaren tidigare, har tillsatt en utredning vad gäller just kameror ombord på drönare. So far so good, men detta kräver en viss form av politiskt ledarskap. Om vi ska hantera de frågor i lagstiftningen som krävs, som inte kommer att omfattas av de europeiska regleringarna, är det faktiskt någonting som politiken kommer att behöva ta hand om. Mig veterligen har inte Transportstyrelsen lagstiftande makt ens över den delen av luftfartslagstiftningen.
Fru talman! Nej, så är det naturligtvis. Transportstyrelsen eller någon annan myndighet har inte rådighet över lagstiftning. Däremot har Transportstyrelsen rådighet över de föreskrifter som man utfärdar som rör handhavande och andra frågor kring exempelvis hantering av drönare. Även på det här området är det faktiskt så att Transportstyrelsen jobbar med precis det som Erik Ottoson efterfrågar. Man har kontakt med Luftfartsverket, med andra berörda som sysslar med luftrumsfrågor och med intresseorganisationer. Man sprider den information man har i olika kanaler. Det handlar naturligtvis inte enbart om leksaksaffärer, vilket inte heller framgick av interpellationssvaret. Man har en uppdaterad och mer användarvänlig hemsida. Och man har, som sagt, täta kontakter med olika intressenter. I det här ingår det självklart också att man tittar på om det finns behov av ytterligare lagstiftning eller av annan typ av regelförändringar som Transportstyrelsen själv inte förfogar över. Det ingår självklart i det arbete som man gör att i så fall påkalla uppmärksamhet och gå vidare med det. Men det finns i dag ingenting som gör att jag tycker att det finns anledning för regeringen att agera och ge ytterligare uppdrag. På samtliga de punkter som Erik Ottoson lyfter fram i interpellationen pågår det ett arbete inom de myndigheter som har ansvar för de här frågorna. Om det i nästa steg kan innebära att det behövs lagstiftning blir det självklart en politisk fråga. Men det är bra om man först skaffar en överblick och tar reda på vilken typ det handlar om. Att bara säga lagstiftning blir ingen gladare av, utan det är bra om man i så fall har en idé om vad det är som det behöver lagstiftas om, baserat på de erfarenheter som man gör.
Fru talman! Jag skulle snarare vilja säga så här: Jag tror att vi har stora anledningar att bekymra oss över att saker och ting inte kan komma till stånd snabbare än statsrådet nu annonserar att de kan. Om Transportstyrelsen skulle komma fram till att man behöver göra någonting även på lagstiftningsområdet kommer det att behöva utredas utifrån de beredningskrav vi har i fråga om ny lagstiftning. Det kommer att behöva tröskas genom de politiska kvarnarna i ett par vändor. Innan vi har någonting för beslut i den här kammaren, ifall det skulle behövas, är risken att det har gått väldigt lång tid och att vi har en situation i luftrummet som visar sig vara ohållbar. Man kan som politiker välja en av två utgångspunkter. Antingen bestämmer man sig för att ligga i framkant och driva på utvecklingen eller bestämmer man sig för att sätta sig i baksätet och åka med sina myndigheter medan de kör. Det är beklagligt att statsrådet väljer den andra varianten där man förlitar sig helt och hållet på att myndigheterna ska flagga om det behövs någon form av politisk ambition. Personligen tycker jag att de politiska ambitionerna är någonting som vi politiker ska stå för. Statsrådets ingångar och utgångsvärden i den här debatten visar inte på någon direkt politisk initiativförmåga i de här frågorna. Man säger: Ja, om Transportstyrelsen flaggar för någonting kommer vi absolut att göra det. Men var är den politiska ambitionen? Jag tror att det behövs en ganska tydlig politisk ambition när det gäller den här formen av teknikutveckling. Därvidlag tror jag att jag och statsrådet även den här gången kommer att avsluta debatten med att vara oense.
Fru talman! Jag skulle nog vilja påstå att jag inte sitter i baksätet. Det gör jag inte i den här frågan och inte i så många andra frågor heller. Däremot ser jag ingen anledning att agera politiskt i frågor där det redan pågår ett omfattande arbete på myndighetsnivå. Det finns ju en anledning till att vi har valt att ha expertmyndigheter i Sverige, nämligen att de ska reda ut en hel del detaljfrågor som inte nödvändigtvis kräver politiska beslut. Den politiska ambitionen är väldigt klar och tydlig. Vi ska se till att vi har regelverk och en hantering av drönarfrågor som gör att vi främjar en teknisk utveckling och främjar den användning av drönare som kan medföra nya jobb och smidigare transportlösningar. Det handlar också om att se till att vi har ett säkert luftrum. Det är den politiska ambitionen. Skulle vi dessutom behöva ta politiska initiativ kring lagstiftning skulle det i så fall bygga på att det regelverk vi har i dag inte leder till de politiska målsättningarna. Där är vi inte i dag. Transportstyrelsen arbetar med frågorna. Om man råkar på frågor på det här området som visar att det behöver vidtas ytterligare åtgärder som också kräver lagstiftning kommer det naturligtvis att tas upp till den politiska nivån. Jag vet inte vad Erik Ottoson har för bild av vad vi ska ha våra myndigheter till. Ska vi som politiker och, i mitt fall, som statsråd i varje detalj styra exakt vad de ska göra? Den bilden delar jag i så fall inte. Det är nog precis som Erik Ottoson säger: Vi är inte helt överens. Men det är kul att vi i alla fall är överens om att det finns drönare, att de är viktiga och spännande och att de behöver regleras på ett bra sätt.